Herr talman! Det var ju tråkigt att jag uttryckte mig så oklart och suddigt att herr Näsström kunde ta mitt anförande till intäkt för att göra gällande att detta var något lokalt göteborgsintresse. Att jag över huvud taget uppträdde i denna sak berodde på att jag ville vittna om att det inte är ett lokalt intresse utan ett riksintresse. Jag har personligen upplevt hur vi i Stockholm, där vi har en försöksverksamhet med Montessoripedagogik, har haft svårigheter att rekrytera lärare därför att utbildningen har skett utomlands. Jag känner till hur förhållandena har varit i Borås, Örebro, Halmstad, Lund och Malmö, där föräldrar och skolförvaltning har velat få till stånd undervisning med tyngdpunkt på Montessoripedagogik. Man har inte kunnat få fram lärare för att bedriva denna verksamhet. Det är därför som jag menar att det är ett riksintresse att man ger lärarhögskolan i Göteborg tillfälle att berika sin undervisning med denna speciella pedagogik i samband med den verksamhet som bedrivs vid Samskolan.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte citerade herr Lidgard fel. Jag skall nog grant läsa vad som kommer att stå i protokollet på den punkten. Jag hänvisade bara till vad han hade uttalat i det avsnittet. Men det är under alla förhållanden en underordnad sak, herr talman. Får jag erinra om att vi nu har över 100 000 barn i varje årskull. Det betyder över 600 000 barn på lågoch mellanstadiet. Hur många klasser det är kan vi då själva bedöma. Vi skall inte tro att man inte har en viss försöksverksamhet också vid våra vanliga skolor. Där försöker man tillämpa de metoder som anses vara bättre än de gamla metoderna. Det tror jag inte vi skall glömma. Det bedrivs här fortfarande en försöksverksamhet som har pågått i många år, och den gäller samtliga klasser, inte bara lågoch mellanstadiet. De första tio åren efter den stora skolreformen innebar ju egentligen en försöksverksamhet, och man har alltså inte bara vid Göteborgs samskola haft försök beträffande olika avsnitt. Jag anser att det är en mycket stor fördel om vi kan få ha dessa försök i olika skolor i olika delar av landet. Herr talman! Som jag tidigare sade ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga moment utom vad beträffar momenten 5 och 6, där jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 b.

Herr talman! Vi har många gånger i denna kammare diskuterat bidragen till Restenässkolan, Solbacka och andra skolor, och jag har vid flera tillfällen hört till reservanterna. Att jag — och flera med mig — denna gång inte har stött reservationen beror helt enkelt på att vi nu kräver att snabbt få ett besked från Kungl. Maj:t beträffande riksinternatskolorna. Den frågan har aktualiserats genom en motion i denna kammare av herr Wirtén och i andra kammaren av herr Stellan Ar vidson. Motionärerna har föreslagit att riksdagen skall besluta att hos Kungl. Maj:t hemställa att förslag om en riksorganisation för internatskolorna snarast föreläggs riksdagen. När herr Wallmark var inne på frågan om privatskolorna måste han ha gjort sig skyldig till ett missförstånd. Han uttalade nämligen att vi skulle ha varit fullständigt överens på denna punkt inom utskottet. Vi har ju under debatten fått reda på att vi inte är överens när det gäller Samskolan i Göteborg. Det är bara det att herr Wallmark och jag båda befinner oss på den »rätta» sidan i detta sammanhang — det är vi som den här gången står för utskottets förslag. Jag förstår att det känns litet ovanligt för andra avdelningens värderade ordförande att framträda som reservant. Det är väl därför som han, när han var uppe och talade, sade — jag antecknade det — att »vi i statsutskottet måste se ut över landet». Man skulle tydligen i statsutskottet inte ägna sig åt något bytänkande som man gör i Göteborg.

Jag tycker inte man skall klandra privatskolorna. Om privatskolorna kommer med sådana saker som är till gagn för samhället i stort, skall man inte liksom bara vifta bort dem och mena att »det här skall ni inte lägga er i», utan vi skall vara tacksamma för varje bidrag som hjälper oss i vår utbildningsverksamhet. Det förslag som nu statsutskottet ändå har varit överens om — att hos Kungl. Maj:t kräva ett snabbt besked om hur det skall bli med riksinternatskolorna — det är, som herr Wallmark underströk, en av de viktigaste punkterna i detta utlåtande. Den kanske allra viktigaste punkt som vi också varit fullständigt överens om gäller byggnadsverksamheten. Den frågan har kanske inte uppmärksammats i så stor utsträckning därför att utskottet har varit enhälligt. Men jag tror att det också är en sak som kammarens ledamöter bör studera — den behandlas på sidorna 17 och 18 i utskottsutlåtandet. När herr Näsström var uppe och talade var han mycket angelägen om att framhålla reservanternas ståndpunkt beträffande Göteborgs högre samskola. Han sade att han utgick ifrån att detta också är departementschefens ståndpunkt. Jag fick det intrycket att herr Näsström anser att departementschefens ståndpunkt alltid är den riktiga och att vi har begått något slags dödssynd när vi frångått departementschefens ståndpunkt. Men, herr Näsström, då borde det ju också gälla den fråga som jag tidigare talat om och som behandlas på sidan 17, nämligen bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet. Där har vi frångått departementschefens ståndpunkt, och utskottet har intagit en annan och enligt min mening riktigare ståndpunkt. När det gäller Göteborgs högre samskola har utskottets majoritet också gått ifrån departementschefens ståndpunkt och intagit en riktigare ståndpunkt. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det kan naturligtvis alltid anföras mycket respektabla argument mot varje motion som innebär yrkande om en utgiftsökning, framför allt i ett läge där man allmänt måste föra en stram utgiftspolitik. När jag ändå på den punkt som tidigare utförligt och sakligt behandlats av herr Torsten Hansson kommer att följa utskottsmajoriteten och sålunda rösta för en liten utgiftsökning, betingas detta av i huvudsak två omständighe ter. För det första är det icke fråga om en utgift av en sådan storleksordning att man ovillkorligen måste avvisa den, så länge det kan anföras särskilt starka och ömmande skäl för att den bör bifallas. För det andra har vi tidigare här i dag under en helt annan punkt diskuterat värdet av experiment, och jag har där deklarerat en principiell hållning som inte minst har sin tillämpning i frågor av detta slag. För mig som socialdemokrat förefaller det naturligt att stå öppen för experiment, alldeles särskilt på skolans område och alldeles särskilt när det gäller att finna nya vägar till personlighetsutveckling inom undervisningsväsendets ram. För en del år sedan var jag engagerad i omarbetandet av det socialdemokratiska partiprogrammet. Under de diskussioner som då fördes väcktes från ett håll förslag om att i programmet borde ingå en särskild punkt om främjande av pedagogiskt nydaningsarbete. Uppslaget mötte positiva reaktioner både inom programkommissionen och sedermera även inom Ppartikongressen. Det är naturligt för mig, med andra ord, att så att säga spontant ställa mig positiv till ambitiösa experiment på detta område. Det är naturligtvis önskvärt att en sådan experimentverksamhet i första hand skall kunna bedrivas inom den allmänna skolans ram. Jag delar helt herr Näsströms sympati för ett enhetligt skolväsen, men i den mån detta icke sker och i den mån det förekommer ambitiösa och lovande experiment inom privatskoleväsendet, kan jag inte finna att det går att utan vidare avvisa den sortens experiment. Jag vill tillägga att det förefaller mig, som om just Montessorimetoden skulle vara värd allt stöd. Jag finner det en aning svårbegripligt att riksdagen under gångna år funnit det mera angeläget att stödja de pedagogiska metoder som kommer till användning vid Kristofferskolan i Stockholm. Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan vid denna punkt.
Herr talman! Låt mig först passa på tillfället att uttala utbildningsministerns och min tillfredsställelse över att statsutskottet enhälligt på så gott som alla punkter under utbildningshuvudtiteln har tillstyrkt regeringens förslag. Att jag nu tagit till orda beror på att det i ett par av de senaste inläggen har anlagts mera principiella synpunkter på den kontroversiella frågan om bidrag till Göteborgs högre samskola och dess första sex klasser. Jag vill kraftigt understryka vad herr Näsström här säger, att departementschefens uttalanden år 1962, som då accepterades av riksdagen, innebär att det endast i alldeles speciella fall finns anledning att på detta stadium ge nya bidrag till privatskolornas verksamhet. Riksdagen har ju varit enig om att det är det allmänna som skall se till att vi får en bra skola. Vi skall inte behöva överlåta åt privata skolor att driva de vettiga pedagogiska idéerna. Det måste därför i den situation, i vilken vi i dag står, finnas utomordentligt starka argument för att vi skall ge en privatskola statsbidrag. Jag har inte blivit övertygad av de synpunkter, som här framförts. Det är riktigt som herr Björk säger. Ett huvudargument för mig i denna fråga har inte varit det statsfinansiella läget — det rör sig inte om särskilt mycket pengar — utan det är den principiella sidan av frågan som gjort att jag har ansett det vara olyckligt att ta det steg, som majoriteten nu vill ta. Argumentet är för mig precis det som herr Björk här åberopar, nämligen att vi nu skall experimentera. Men jag anser att vi bör göra detta inom det ordinarie skolväsendet. Riksdagen bestämmer i dag att till det pedagogiska utvecklingsarbetet skall anvisas ytterligare 4 miljoner kronor i anslag för pedagogisk utveckling inom skolväsendet, och dessa pengar bör självfallet helt och hållet användas i det offentliga skolväsendet. Det har inte förebragts några speciella skäl för att vi nu i en situation, då vi satsar alldeles särskilt på bättre pedagogik, skall splittra resurserna och lägga en del medel på privata skolor.

Herr talman! Jag skulle vilja be herr statsrådet att ytterligare utveckla vad som menas med »speciella fall». Vi diskuterar nu en skola, som är den enda i sitt slag och där man tillämpar en särskild undervisningsmetod i samråd och samarbete med forskare. Är inte det skäl nog? Jag kan inte läsa 1962 års proposition annorlunda. Om man hade tillämpat Montessorimetoden inom det allmänna skolväsendet, hade det varit en annan sak, men det sker inte. Däremot har man så småningom börjat använda en del av de uppnådda resultaten. Vi vill driva vettiga pedagogiska idéer, säger statsrådet. Underkänner statsrådet Montessorimetoden? Eller av vilken anledning skall vi icke stödja Samskolan i Göteborg med det lilla belopp som det är fråga om, när det har sagts att stöd skall utgå i speciella fall, icke bara till det allmänna skolväsendet, utan även till privata skolor?

Herr talman! Vi står nu allmänt sett i den situationen att den pedagogiska verksamheten går in i en ny fas av utveckling. Vi är alla medvetna om att våra skolor inte är vad de borde vara. Vi har inte fått ut vad vi vill ha ut ur skolan. På bred front arbetar man nu i skolans olika organ på att förbättra dessa förhållanden. Man har — det är det nya, profilen i den statsverksproposition som nu behandlas av riksdagen — satsat på det pedagogiska utvecklingsarbetet. I den situationen, menar vi inom departementet, skall vi satsa resurserna och Ang. bidrag till vissa privatskolor möjligheterna till djärva experiment på det offentliga skolväsendet och inte på det privata. Det är, herr talman, något av en ny metod som majoriteten i statsutskottet här vill införa. Jag har länge varit beundrare av Göteborgs högre samskola, ty jag är själv göteborgare. Jag hade inte förmånen att gå där själv, ty jag hade inte råd att gå i en så dyr skola. Skulle vi ge pengar till denna privata skola skulle väl ganska snart andra privata skolor vilja ha bidrag för att vara med här och göra sina insatser. Det skulle strida mot huvudtanken från 1962 att vi skall satsa pengarna på de offentliga skolorna, där de många barnen går. Det är denna principiella syn som gjort att vi inte har funnit att det i år mer än tidigare år finns argument för att ge Samskolan i Göteborg statsbidrag.
Herr talman! Jag konstaterar att statsrådet Moberg övergår till en ny argumentering. Nu gäller alltså inte den princip som man accepterade 1962, nämligen att privatskolor i speciella fall skulle kunna få bidrag. Nu säger statsrådet att man inte kan ge något till privatskolorna, ty man skall ge till det allmänna skolväsendet. Jag tycker det är riktigt att ge den stora summan till det allmänna skolväsendet. Man här finns alltså en privatskola som utövar en experimentverksamhet, vars resultat kommer det allmänna skolväsendet till godo. Att då säga att vi inte kan ge några pengar till den skolan och att vi först skall ge pengarna till det allmänna skolväsendet innebär att man frångår principen från 1962, att i speciella fall bidrag skulle kunna ges till privatskola. Statsrådet säger att privatskolorna inte kan få bidrag. Från denna nya ståndpunkt har man emellertid redan gjort en avvikelse. Man har gett statsbidrag till Kristoffer skolan, som bedriver försöksverksamhet även om denna enligt min åsikt kanske inte är av samma art som Samskolans. Jag tycker att det blir ett ganska märkvärdigt resultat av statsrådets resonemang. Resultatet blir ju att han underkänner utlåtanden från först Göteborgs skolstyrelse, sedan skolnämnden och därefter skolöverstyrelsen. Att statsrådet underkänner motionärernas expertis kan jag acceptera, men jag har svårare att förstå att han underkänner den expertis som säger att denna experimentverksamhet för ett tämligen ringa belopp är värdefull.

Herr talman!

Herr talman! I mitt första anförande erinrade jag om att de kostnadskrävande reservationerna i detta utlåtande nr 8 som vi nu behandlar kostar tillsammans 865 000 kronor. Jag har stor respekt för en sådan summa. Det lilla avsnitt som vi just nu behandlar rör sig, som herr Axel Andersson nämnde, om 165 000 kronor av denna större summa. Herr Andersson kom något in på vad utskottet hade beslutat i anledning av skolhusbyggnadsförslaget. Jag vill då fråga, hur läget var där. Jo, där var det så att statsrådet hade begärt att få fullmakt att efter hörande av kommunförbunden ta ställning till denna fråga. Vi fick då höra kommunförbunden, som gick emot en ändring. Då var det mycket enkelt för oss att komma överens på den punkten. Det är väl riktigt, herr Andersson. Jag skulle sedan bara vilja tillägga, och här tror jag att vi är ganska ense i sak, att vi bör eftersträva den bästa möjliga undervisningen åt våra barn. Jag måste emellertid då understryka att vi nu på lågoch mellanstadiet har ungefär 26 000 klasser och även i dem pågår en pedagogisk försöksverksamhet av stort värde. Ingen kan därför påstå att om inte detta anslag beviljas har vi ingen pedagogisk försöksverksamhet. Så är inte fallet. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord i anslutning till herr Ståhls blanka reservation, som avgivits i anledning av motioner angående lärlingsutbildningen hos hantverksmästare. Jag är en av motionärerna i denna kammare: Jag tror inte att det finns några delade meningar om värdet av lärlingsutbildning inom hantverket. Detta framhålles dess bättre av utskottet självt. Under hänvisning till yrkesutbildningsberedningens väntade förslag till reformer vill utskottet emellertid inte avvika från propositionens förslag, som i viss mån håller tillbaka en eljest möjlig och av ungdomen eftertraktad utbildning. Antalet ansökningar om bidrag överstiger rätt väsentligt det nu disponibla utrymmet. Enligt min mening är det beklagligt att det just nu, när det finns både en öppen och en dold ungdomsarbetslöshet, inte skall vara möjligt att ge den hantverksutbildning som många unga människor önskar, bara av hänsyn till att en utredning eventuellt kan komma att framlägga ett förslag.

Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! På denna punkt har herr Turesson och jag väckt riksdagens såvitt jag vet kortaste motion, där vi helt enkelt föreslår att Kungl. Maj:ts begäran om bemyndigande att besluta ändring av bestämmelserna om statsbidrag till byggnadsarbeten för skollokaler och elevhem skall avslås. Jag kan samtidigt ha den utomordentliga tillfredsställelsen att företräda ett enhälligt statsutskott som tillstyrkt motionen, en något ovanlig situation, men man blir ju särskilt glad när man får möjlighet att framträda i den egenskapen. Bakom statsutskottets enhälliga förslag, som alltså innebär avslag på yrkandet i propositionen liksom att man icke tar ställning till skolöverstyrelsens sätt att beräkna statsbidragen till kommunerna, ligger den för kommunerna ytterst besvärliga frågan hur de skall finansiera skolbyggena utan att behöva skjuta till alltför mycket egna medel. Jag har bara velat göra den lilla kommentaren att innan några nya regler fastställes skall riksdagen få ta ställning till ett begärt förslag från Kungl. Maj:t. Kommunerna får alltså i lugn och ro förhandla med departementet innan de nya spelreglerna utfärdas. Herr talman! Jag har tillfredsställelsen att yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag har begärt ordet på denna punkt trots att det inte finns vare sig någon motion eller någon speciell motivering. Det är moment 11 under punkten som har vållat en hel del funderingar och litet oro runt om i näringslivet och förvaltningen, även i skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen hade i år liksom tidigare rätt många år begärt ett bidrag för utbildning av instruktörer inom näringsliv och förvaltning, men i samband med departementets behandling av ärendet har den rubriken i år strukits. Detta har både av skolöverstyrelsen och av näringslivet tolkats som om departementet icke längre anser att detta stöd skall utgå. I statsverkspropositionen finns dock inte någon motivering av föredraganden, statsrådet Moberg, för ett ställningstagande åt vare sig det ena eller det andra hållet. Jag har gjort den tolkningen, på samma sätt som jag har kunnat göra i andra sammanhang då vissa missförstånd har uppstått, att departementschefen icke avsett att dessa stöd skall försvinna utan att de bör kunna hänföras till gruppen yrkeslärare inom industri och hantverk, till vilka utgår ett anslag på drygt 9 miljoner kronor. Jag hade aviserat statsrådet Moberg om att jag skulle ställa frågan till honom. Huruvida det var detta som föranledde honom att lämna kammaren eller inte undandrar sig min bedömning. Jag tror emellertid att den tolkning jag här har gjort är den riktiga och att således även i fortsättningen utbildningen av instruktörer inom näringsliv och förvaltning kommer att stödjas av skolöverstyrelsen på samma sätt som hittills men under en annan rubrik. Jag har, herr talman, velat anteckna detta till protokollet så att det inte kommer bort i hanteringen.

Herr talman! Flera viktiga skolfrågor är aviserade som särpropositioner under 1968 års riksdag.

Redan vid behandlingen av lärarutbildningspropositionen vid föregående års riksdag fastslogs att småskollärarna i den lärarutbildning som startar under höstterminen i år skall erhålla utbildning för att undervisa i engelska. 1967 års beslut innebar således ett ställningstagande för att undervisningen i engelska skall påbörjas i grundskolans lågstadium. Vi har från folkpartiets sida vid ett flertal tillfällen betonat det angelägna i att planera och förbereda skolreformer, större som mindre, så att övergången blir så smidig som möjligt. Jag tycker att det problem som vi har tagit upp i reservationen vid punkten 24, föranledd av motioner från vårt håll, angående utbildningskomplettering i engelska för småskollärarna är ett exempel på just den ambitionen. Det är klart att den stora kader av tjänstgörande småskollärare, cirka 15 000, som inte i sin grundutbildning har engelska, snarast måste få tillfälle till komplettering i det ämnet. Den uppfattningen har också framförts av skolöverstyrelsen som i sina äskanden har tagit upp 500 000 kronor för ändamålet. Överstyrelsen har också utfört visst planeringsarbete för en sådan utbildningskomplettering med början hösten 1968. Det äskade beloppet har bedömts räcka till utbildning av cirka 400 lärare, vilket alltså är relativt blygsamt.

Vetskapen om att fortbildningen av lärare i den modifierade grundskolan måste prioriteras mycket högt de närmaste åren gör att vi bedömt det som synnerligen angeläget att starta omedel bart och göra det med engelska för småskollärarna. Den åttonde huvudtiteln har i likhet med andra huvudtitlar utsatts för en hårdhänt budgetbehandling — det har vi hört tidigare här i dag. Visserligen kan det sägas att ökningen i kronor räknat är betydande — 665 miljoner kronor. Men den helt dominerande delen av ökningen är av automatisk natur. Utrymmet för nya grepp är därför minimalt. Det kan exempelvis påvisas att endast en procent av medelsökningen inom den sektor som tillhör skolöverstyrelsens kompetensområde är av icke automatisk natur. Föredragande statsråd har inte heller motiverat sitt avslag på denna punkt med ekonomiska skäl utan vill i stället avvakta det formella beslutet om grundskolans läroplaner. Som jag tidigare nämnt har vi från vårt håll hävdat att själva sakprövningen av förslaget att småskollärarna skall ha kompetens att undervisa i engelska redan är avklarad. Ett uppskjutande av den föreslagna utbildningskompletteringen medför därför enbart försämrade möjligheter för en smidig övergång till de nya läroplanerna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Detta är, som herr Eskilsson mycket riktigt påpekade, ingen ny fråga. Den är ny endast så till vida att jordbruksutskottet har kommit med i bilden på grund av att motionerna i år har gällt även nionde huvudtitelns anslag. I övrigt har motioner i detta ärende förekommit ända sedan 1960. Riksdagen godkände bara för någon vecka sedan statsutskottets utlåtande i denna fråga. Det var inte något enhälligt avslag på motionerna, men det var en mycket stor majoritet bakom avslagsyrkandet. Man behöver mycket om detta. Jag tror att det i praktiken är mycket svårt att genomföra motionärernas förslag. Även om det givetvis är önskvärt att spara pengar, är det väl ändå — såsom här föreslagits — litet svårt att pruta de anslag det här gäller med tio procent. Tanken är naturligtvis mycket god, men frågan är vad ämbetsverken säger om detta, när de inte kan bereda sina anställda full sysselsättning på grund av en minskning av anslagen. Det blir ju följden av att man minskar på anslagen att vederbörande ämbetsverk inte får någon möjlighet att i full utsträckning sysselsätta sina anställda. Ur den synpunkt som här anförts finns det ingen möjlighet att tillmötesgå motionärernas önskemål, och jag ber därför att få yrka bifall till vad utskottet föreslagit. kanske inte orda så

Herr talman! De motioner som vi nu behandlar under jordbruksutskottets utlåtande nr 5 är gamla bekanta från åren 1966 och 1967. I motionerna yrkar vi motionärer i år liksom tidigare att Jägarnas riksförbund ur jaktvårdsfonden skall erhålla ett anslag på förslagsvis 150 000 kronor till sin jaktvårdande verksamhet. Utskottet erinrar i sitt utlåtande om riksdagsbesluten åren 1938 och 1951, som innebär att ledningen av jaktvårdsarbetet skall utövas av Svenska jägareförbundet. Men detta beslut utesluter inte möjligheten av att ge anslag ur jaktvårdsfonden även till andra organisationer som bedriver jaktvårdande verksamhet. Vi motionärer hävdar att Jägarnas riksförbund just är en sådan organisation, som bland sina 39000 medlemmar bedriver en mycket omfattande jaktvårdande verksamhet i form av studiecirklar med studier kring jaktvårdsstadgar, älgskyttebanor, jaktstadgar o. d. för att öka jägarnas kompetens och även deras omsorg om viltet och viltvården. Utskottet erinrar också om att det vore nödvändigt att dessa bägge — som man säger — rivaliserande organisationer samarbetade. Vi motionärer instämmer livligt i dessa tankegångar och tror att det är en utväg att få ett samarbete mellan organisationerna till stånd, om staten ger dem samma ekonomiska bidrag. Vad jag har mig bekant har det också inletts ett i varje fall förberedande samarbete för att undersöka möjligheterna att så småning om sammanföra dessa bägge organisationer till en gemensam organisation. Vidare har man i utskottsutlåtandet pekat på den jaktutredning som är tillsatt och som skall behandla vissa jaktfrågor och även, enligt direktiven, kan komma in på frågan om administrationen. Oavsett vilka resultat den utredningen kommer till, anser jag för min del att det inte utesluter möjligheten att vid detta tillfälle ge ett anslag till Jägarnas riksförbund. Jag tror att det skulle innebära en utomordentligt fin stimulans för dem i deras verksamhet. Jag skulle också föreställa mig att den jaktutredning som nu pågår näppeligen kan komma på riksdagens bord i form av något förslag förrän om tre eller fyra år. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de motioner som i detta ärende har väckts i första och andra kammaren.

Herr talman! Även detta ärende är ju tidigare känt för kammaren. Under flera år i rad har ju anslag begärts till denna >»sidoorganisation> — om jag vågar använda det uttrycket. Men det är ju så att riksdagen har bestämt att Svenska jägareförbundet och dess 1okalavdelningar skall ha hand om jaktvården. Det har ansetts att det skulle medföra administrativa oklarheter på ifrågavarande område, om man skulle ge pengar även till Jägarnas riksförbund. Det är ju ett enhälligt utskott som har avstyrkt motionerna, och det finns väl ingen anledning för kammaren att inta en annan ståndpunkt. Det är ju riktigt som det här har sagts att en utredning har tillsatts, och om jag inte är alldeles felaktigt underrättad sitter herr Helge Karlsson med i den utredningen. Han har således stora möjligheter att i utredningen lägga fram förslag som kanske kan tillgodose de synpunkter som han har hävdat här. Det nya i utskottets behandling är egentligen att vi har understrukit möjligheten att försöka få ett samarbete mellan ifrågavarande organisationer, och jag skulle nu till herr Helge Karlsson också vilja säga: Försök att få ett bättre samarbete med den andra organisationen, så att vi slipper dessa stridigheter! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag avser inte att uppehålla tiden särskilt många minuter med anledning av motionen I: 300. Det finns emellertid en formulering i allmänna beredningsutskottets utlåtande som jag faktiskt vill understryka. Vi har velat bygga ut presstjänsten vid statliga verk och myndigheter, där man är helt i avsaknad av sådan. Vi har resonerat på så sätt i motionen att här finns vissa statliga verk och myndigheter som har en väl utbyggd presstjänst med ganska mycket folk och att man kanske skulle kunna lösa dessa frågor temporärt genom överflyttningar till verk och myndigheter som helt saknar folk som sköter dessa uppgifter. Jag noterar med viss tillfredsställelse att utskottet ställer sig positivt i sin skrivning. Utskottet skriver att med hänsyn till den utredning som har tillsatts i denna fråga i fjol torde en ingående bedömning av den lämpliga fördelningen och organisationen av myndigheternas resurser för informationstjänst komma att verkställas av informationsutredningen. Enligt utskottets mening bör åtgärder i det av motionärerna angivna syftet kunna vidtagas — om så anses erforderligt — redan på grundval av mer preliminära resultat från utredningen. Detta finner vi vara ytterst angeläget. Vi har ju motionerat om detta vid flera tillfällen. Redan 1963 motionerades om en utbyggd statlig informationsverksamhet, och 1965 väcktes en socialdemokratisk motion om att den statliga informationsverksamhetens omfattning, inriktning och utformning borde utredas. Det blev även då en mycket välvillig skrivning av utskottet. Man hänvisade då till en annan utredning som sysslade med statlig publicering, en utredning som bedrevs av statskontoret och riksrevisionsverket. Den utredningen blev klar våren 1966. Det har hänvisats till den vid flera tillfällen, men när den levererades stod där inte ett enda ord om den statliga pressinformationens ordnande. Efter detta har vi åter fört denna fråga på tal. Genom att utredningen har tillsatts skall väl något ske. Vi noterar med glädje att man nu säger att det bör finnas möjligheter att göra någonting innan utredningen är klar. Den statliga pressinformationen vid olika myndigheter och verk är mycket ojämnt fördelad. Vi har i en katalog tidigare redovisåt detta. Utrikesdepartementet har bl.a. en allmän sektion med 17 anställda och en pressektion med 18, statens upplysningsbyrå har 7, arbetsmarknadsverket har ett par man, domänstyrelsen har 6 stycken, försvarsstaben har 9, försvarsgrensstaben har förklarat att den har några anställda som sysslar med pressinformation, statens järnvägar har 10, rikspolisstyrelsen har 16, vattenfallsstyrelsen 7, telestyrelsen 7 o. s. v. Det har lagts till en rad myndigheter, som har fått denna fråga ordnad under den senaste tiden. Men sedan finns en del verk, som helt saknar möjligheter i detta avseende. Vi har i vår motion särskilt nämnt kriminalvårdsstyrelsen. Jag har blivit särskilt bekant med dess förhållanden genom ett statligt uppdrag, som har anknytningar till dess verksamhet. Det är ju fråga om en verksamhet, som har varit mycket diskuterad bl.a. i tidningarna genom breda opinionsyttringar samt genom opinionsmöten och konferenser. Efter vad jag förstår har det varit svårt att kunna förse dessa massmedia med faktiska upplysningar i den utsträckning som hade varit önskvärd för att få en nyanserad och kanske ännu korrektare diskussion än den som i många fall har förekommit. Det gäller bl.a. det verk, som jag nyss har pekat på. Vi har jämfört det med de verk som är så närbesläktade och så väl försedda med pressinformation. Kriminalvårdsstyrelsen saknar ju helt folk, som kan förklara och försvara vad som sker. Vi har i motionen inte krävt några personalökningar med hänsyn till det allmänna ekonomiska läget, utan, som jag har sagt, endast omflyttningar. Jag vill med detta, herr talman, endast markera behovet av att en del ini tiativ tas på detta område och att man inte ovillkorligen väntar på att utredningsmaterialet skall vara färdigt i alla dess detaljer och ligga på riksdagens bord. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion nr I: 300.

Herr talman! Den fråga som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 5 för 1968 har prövats av riksdagen årligen sedan 1960, men då riksdagen inte bifallit motionsförslagen har motionärerna återkommit. Beträffande ett avsnitt av motionerna — det gäller samordning och förenkling av de uppgiftsoch uppbördsskyldigheter som av det allmänna åläggs företagen — anhöll 1965 års riksdag på förslag av beredningsutskottet i skrivelse till Kungl. Maj:t om en utredning. Frågan om en sådan utredning ligger fortfarande under Kungl. Maj:ts prövning. I motionerna I: 740 och II:945 till årets riksdag har särskilt framhållits, att det är angeläget att denna utredning tillsättes och påskyndas. Vid behandlingen av denna fråga förra året enades utskottet om att inte föreslå någon förnyad framställning om utredning men uttalade att utskottet fann det angeläget att en utredning kom till stånd utan onödig tidsutdräkt. Vid utskottsbehandlingen i år har utskottets majoritet gjort samma uttalande, men vi reservanter i utskottet anser, att utskottet bort hemställa att den av 1965 års riksdag begärda utredningen skulle tillsättas. I motionerna har också upptagits frågan om ersättning till företagen för besväret och kostnaderna i samband med skatteuppbörd och uppgiftslämnande. Vid behandlingen av ersättningsfrågan har tidigare anförts att problemet skulle övervägas i samband med kommande omläggning av skattesystemet. I utredningsförslaget om mervärdeskatt har inte föreslagits att ersättning skall utgå till skattskyldiga för deras arbete med uppbörd och redovisning av mervärdeskatten. För närvarande utgår viss ersättning till företagen för uppbörd av allmän varuskatt, vilket är den enda ersättning som förekommer. Då arbetet med redovisningen av mervärdeskatten torde komma att bli mera omfattande och komplicerat, borde högre kostnadsersättning utgå för detta arbete. Utskottets uttalande, att skyldigheten att lämna uppgifter inte avviker från den uppgiftsskyldighet, som i dagens samhälle åvilar varje medborgare utan att ersättning härför utgår, är ju högst märkligt. Man kan ju inte på något sätt jämföra detta med allt det arbete som åvilar företagen. Arbetsgivarnas uppbördsskyldighet innebär att ett företag årligen för enbart källskatt, ATP-avgift och allmän varuskatt har att erlägga avgifter vid 17 olika tillfällen. Därtill kommer eventuell restskatt, i vissa branscher punktskatt och kanske också införsel på lön m.m. En utredning i ersättningsfrågan är därför mycket angelägen och bör snarast komma till stånd. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Såsom fru Hultell här har erinrat om, är detta en fråga, som har behandlats i riksdagen sedan år 1960. Det är alltså nu den åttonde gången. Sju gånger har motionerna avslagits. Det kanske därför inte finns någon större anledning att uppehålla sig nämnvärt vid denna fråga. Jag förmodar att kammaren flera gånger har hört de olika argumenten för och emot. Jag tror inte att det är mycket nytt som har kommit in i bilden. Jag vill dock erinra om, vilket fru Hultell var inne på, att viss ersättning utgår till arbetsgivarna bl.a. för deras uppgiftskyldigheter. Det gäller bl.a. omsättningsskatten och viss ersättning i form av räntevinster vid skatteindrivningen, alltså för den skatt som tas in genom företagen. Alldeles självklart är att såväl företag som enskilda medborgare har en mängd uppgifter att lämna till myndigheter och till intresseorganisationer. År 1965 förordade utskottet en utredning av dessa frågor. Vi skriver från utskot tet ännu hårdare denna gång, att denna utredning bör komma till stånd. Jag har mig dock bekant att vissa utredningsarbeten sker. I senaste numret av Arbetsgivaren — nr 4 — anges att en kommitté är tillsatt inom denna organisation för att se över hela systemet med uppgiftslämnande både till myndigheter och till egna intresseorganisationer. Man talar där om att »man har ett gott samarbete här med mottagarna». Det vill jag tolka som så, att man har ett samarbete även med de berörda statliga myndigheterna. En del av de uppgifter som man har skyldighet att lämna sammanhänger givetvis med föreskrifter i lag, men det finns andra uppgifter som arhetsgivarna frivilligt har åtagit sig att lämna. I samma nummer av Arbetsgivaren sägs, att inte mindre än 400 företag med tillsammans 300 000 anställda för närvarande lämnar uppgifter till försäkringskassan angående dem som är borta på grund av sjukdom. Det är ett samarbete som har inletts på detta område, Härför lämnas heller ingen ersättning, men överläggningar mellan försäkringskassan och arbetsgivarna pågår i det avseendet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet den 6 till den 7 mars 1968 för deltagande i sammanträde med Europarådets permanenta kommitté i Strasbourg.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för svaret på min fråga. Förra torsdagen meddelade statsrådet i denna kammare på en fråga av herr Karl-Erik Eriksson angående tidigare tryckning och distribution av deklarationsblanketter, att något nämnvärt besvär för allmänheten eller för taxeringsfunktionärerna såvitt han hade sig bekant inte förekommit. Det svaret var för många, inte minst för taxeringsfunktionärer och lokala skattemyndigheter, något överraskande. Lika överraskande är dagens svar, att den nu påtalade förseningen ej skall medföra något men för taxeringsarbetet. Då jag ställde min fråga till finansministern angående förberedelserna till årets taxeringsarbete, var jag okunnig om den fråga som jag här nyss berört. Däremot var jag medveten om den oro som råder runt om i vårt land därför att för taxeringsarbetet erforderliga blanketter ej kommit fram i tid. Situationen är ju den, att taxerings materialet i år för första gången skall databehandlas. Detta förutsätter att taxeringsarbetet kommer i gång tidigare än föregående år och bedrives i en hårdare takt. Sorteringen av deklarationsoch taxeringsuppgifter har därför i år forcerats hos de lokala skattemyndigheterna vilka vid det här laget som regel fått ut en del material till taxeringsnämnderna. För dessa har lagts upp särskilda tidsplaner för leverans av taxeringsbesluten till skattemyndigheterna. Men hur skall dessa tidsplaner kunna hållas, när taxeringsnämnderna ännu ej fått alla för arbetet erforderliga blanketter? Hos de lokala skattemyndigheterna har vidare denna månad taxeringsnämndsordförandena varit inkallade för genomgång av anvisningar för redovisning av taxeringsnämndernas beslut enligt det nya systemet. Det är naturligtvis otillfredsställande att vid dessa studiedagar för taxeringsfunktionärer ej alla i taxeringsarbetet aktuella blanketter varit tillgängliga. än mer otillfredsställande är att de såvitt jag kunnat finna ej är tillgängliga för taxeringsnämnderna ens denna dag. Inte utan förvåning har jag tagit del av den av statsrådet åberopade skrivelsen av den 15 februari från riksskattenämnden till samtliga länsstyrelser, vari meddelas att arbetet med 1968 års anmaningsoch underrättelseblanketter nu fortskridit så långt, att uppgift kan med vissa undantag lämnas huruvida restupplagorna av 1967 års blanketter får användas vid innevarande års taxering. Ett sorgligt faktum är att den ansvariga myndigheten behövt meddela, att de nya blanketterna ej är klara och för övrigt dröjt så länge med denna skrivelse och därutöver faktiskt i vissa fall ännu ej kunnat lämna uppgift om vilka blanketter, som kan användas vid det taxeringsarbete som nu påbörjats. Besked har kunnat lämnas exempelvis om att tidigare blanketter, avseende samtaxering och skönstaxering, ej får an vändas, men några nya godkända blanketter för dessa taxeringar har ännu ej kommit myndigheterna till handa. Situationen förbättras inte av att blanketterna i år ändrats från stående till liggande A 5 och i vissa fall från A 5 till A 4, vilket medfört att även kuvert nu fått annan utformning. Någon nytryckning av äldre kuvert blir det inte, och därför blir användningen av vissa av 1967 års blanketter beroende av om länsstyrelserna har några gamla kuvert kvar. Enligt uppgifter är läget på sina håll ganska förvirrat. Man har kuvert till nya blanketter, men inga sådana blanketter som kuverten är avsedda för. Herr talman! Då det här gäller en enkel fråga, måste jag fatta mig kort. Jag konstaterar endast, att situationen för taxeringsnämnderna och de lokala skattemyndigheterna på grund av de här påtalade förhållandena är mycket besvärlig. Såvitt jag kan bedöma, är den avsevärt allvarligare än vad finansministerns svar ger vid handen. Finansministerns uppfattning att förseningen av blanketter icke i sakligt hänseende skulle ha medfört något men för taxeringsarbetet delas måhända av den myndighet, som är ansvarig för förseningen, men icke av landets lokala skattemyndigheter och taxeringsfunktionärer, Vilka konsekvenserna i verkligheten blir för årets taxering får vi se. Jag vädjar till slut till finansministern att på allt sätt underlätta de åtgärder som kan visa sig behövliga för att neutralisera den uppkomna skadan och för att förhindra ett upprepande ett kommande år. Än en gång tackar jag för svaret.

Herr talman! Utrikesutskottet ansåg i fjol, och riksdagen godtog den uppfattningen, att det skulle vara nyttigt att få en sammanställning av sådana uttalanden som utrikesministern här skildrade; det vore nyttigt därför att detta ju är den mest diskuterade utrikespolitiska fråga vi har. Det är angeläget att veta vad den svenska regeringen uttalar och vad även andra dokument kan innehålla. Utrikesministern har tydligen inte delat den uppfattningen — annars skulle det knappast ha varit nödvändigt för mig att ställa frågan. Det kan ju inte vara så att utrikesdepartementet behöver ett år eller ännu längre tid på sig för att plocka ihop dessa papper — jag föreställer mig att de måste finnas samlade, och i varje fall kan det inte behövas ett år för att klara av saken. Något har väl också hänt beträffande utrikesministerns inställning till detta. I den skrivelse som bara för några veckor sedan lämnades till riksdagen beträffande åtgärder i anledning av 1967 års riksdags skrivelse används nämligen den formulering som alltid utnyttjas då regeringen icke tagit ställning om man skall göra någonting åt det riksdagen har begärt. Utrikesministern visste då alltså inte om det skulle bli någon vitbok eller ej. Därför är det bra att vi nu får besked om att en vitbok kommer. Man kan aldrig vänta så länge med en publikation av detta slag att man är säker på att alla eventuellt tänkbara framtida uttalanden kommer med. I så fall skulle sådana här skrifter aldrig bli publicerade. Det är alldeles riktigt när utrikesministern säger att en del intressanta uttalanden har kommit under senaste tiden. Men låt oss säga att utrikesdepartementet behövde tre eller fyra månader på sig för att samla papperen, så tycker jag nog att den tiden är väl tilltagen. Någon gång i somras hade det alltså varit möjligt att leverera en sådan här bok. Att man eventuellt vill vänta på vad som kunde komma att sägas i februari 1968 kan knappast vara skäl nog för att dröja. Jag tackar för det besked jag fått och hoppas givetvis att det inte skall dröja ett år till innan boken kommer.

Herr talman! Jag instämmer i att det är bra att få en så täckande framställning som möjligt, även ur tidssynpunkt. Men det var väl ändå inte möjligt för herr utrikesministern att förra sommaren veta, att han i februari 1968 skulle få besök av den nordvietnamesiske ambassadören i Moskva. Och längre tid än fyra, fem månader — om jag nu utsträcker tiden i detta anförande — kan väl inte UD behöva för att plocka ihop de här papperen?

Herr talman! Det är mycket glädjande att vi har en utrikesminister med en sådan profetisk syn, att han förra sommaren kunde förstå att det skulle hända en hel del. Jag hoppas därför, att när han nu säger att han nu kan ge ut en sådan här vitbok, så har han använt sin profetiska syn som blickat in i framtiden och sagt honom att nu kommer ingenting av den karaktären att hända, utan nu kan boken komma ut.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig om jag anser att det föreligger behov av ytterligare åtgärder för att bland polispersonalen sprida kännedom om gällande regler för polismäns användning av skjutvapen. I en polismans grundutbildning ingår teoretisk och praktisk utbildning i vapnens bruk och genomgång av bestämmelserna om rätten att bruka skjutvapen i polistjänsten. För att polisman skall ha rätt att bära skjutvapen i po listjänsten krävs bl.a. att han visat att han väl känner till gällande bestämmelser om förutsättningarna för att få bruka vapnet. Varje polisman som skall bära skjutvapen i tjänsten skall vidare minst vartannat år genomgå ett prov för kontroll av att hans kunskaper i fråga om vapnets handhavande består. I provet ingår ett skriftligt prov angående bestämmelserna om bruket av skjutvapen i polistjänsten. Godkänt prov är en förutsättning för polismans fortsatta rätt att bära tjänstevapen. Inom varje polisdistrikt anordnas årligen ett antal övningar i tjänstevapnens bruk. Vid dessa övningar, som leds av särskilt utbildade instruktörer, prövas också personalens kunskaper om gällande bestämmelser om bruk av skjutvapen. Av vad jag nu har sagt framgår, att det nu är väl sörjt för att polispersonalen bibringas erforderliga kunskaper i gällande regler för bruk av skjutvapen i polistjänsten. Något behov av ytterligare åtgärder från min sida i detta hänseende anser jag därför inte före

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för hans svar på min fråga. Bakgrunden till frågan var ett uppmärksammat intermezzo i Färgelanda, där en polisman använde sitt skjutvapen på ett uppenbarligen ytterst omdömeslöst och skrämmande sätt. Det ledde sedermera till åtal, och i samband med rättegången har flera tidningar publicerat uppgifter som i detta sammanhang är rätt anmärkningsvärda. Den åtalade har med stöd av en annan polisman hävdat, att den undervisning som han fått vid polisskolan i Göteborg angående gällande bestämmelser varit ytterligt otillräcklig. Det har också visat sig att överordnade under låtit att vidta de åtgärder som enligt gällande bestämmelser skulle ha vidtagits. En annan märklig omständighet är att det efter intermezzot i Färgelanda uppges ha distribuerats ett cirkulär i Vänersborgs polismästarområde, där man redogör för gällande bestämmelser med hänvisning till att ett stort antal befattningshavare inte känner till dem. Det är klart att man inte utan vidare kan ta dessa uppgifter för gott, men för den händelse de hade varit helt ogrundade kunde man ha väntat sig, tycker jag, att såväl polisskolan i Göteborg som rikspolisstyrelsen skulle ha funnit anledning att energiskt dementera dessa uppgifter som har publicerats med stora rubriker i flera tidningar.

Jag anser att detta är en fråga av betydande principiell och praktisk räckvidd. Vi vet alla att det finns situationer, där det är angeläget och rent av nödvändigt för polismän att ha tillgång till skjutvapen och rätt att använda dem. Vi vet också att det finns åtskilliga andra situationer, där det är angeläget att polismän icke i onödan använder skjutvapen och där allmänheten skall kunna vara förvissad om att skjutvapen kommer att tillgripas endast i helt extrema lägen. När sådana här frågor förs på tal, får jag ibland ett intryck av att man på polishåll känner sig irriterad. Man uppfattar det som ett slags angrepp mot polisen. Jag tror att det i själva verket är alldeles tvärtom. Med hänsyn till förhållandet mellan polisen och allmän heten är det viktigt att det finns restriktiva bestämmelser och att dessa är väl kända. Våldsromantiken blommar just nu i många olika former och i många olika sammanhang. Jag tror att myndigheterna har allt skäl att undvika allting som på något sätt kan ytterligare underblåsa den. Man kan inte utesluta att det finns exempelvis psykiskt labila personer som i hemlighet drömmer om att polisen skall medverka till att blod skall flyta.

Herr talman! Herr Björk påstod att den undervisning som gavs före den 1 juli 1967 skulle ha varit undermålig och begärde besked om vilka bestämmelser som gällde före detta datum. Huvudskilinaden i jämförelse med nuvarande bestämmelser är i korthet den att tidigare fanns inte föreskriften om att prov skulle anställas vartannat år, men jag skall, om kammaren tillåter det, redogöra för bestämmelserna. Grundläggande är ju 1961 års cirkulär om användningen av skjutvapen. Det gäller så gott som oförändrat men ändrades i vissa delar 1964. ändringarna gjordes huvudsakligen i syfte att sätta cirkuläret i samklang med den nya brottsbalken. fr.o.m. den 1 januari 1962, som väl i det av herr Björk åberopade fallet är den aktuella tidpunkten, delades konstapelutbildningen upp i grundläggande teoretisk fackutbildning om åtta veckor och grundläggande praktisk utbildning om tolv veckor samt konstapelklass om cirka 21 veckor. I den grundläggande teoretiska fackutbildningen ingick 16 timmars praktisk utbildning i tjänstevapnets bruk. Varje elev fick skjuta ett visst antal skott och i samband därmed skedde också en genomsgång av bestämmelserna om bruket av skjutvapen i tjänst, dvs. 1961 års cirkulär. I konstapelklassen erhöll eleverna minst 16 timmars vapenutbildning. Skjutningarna leddes av en instruktör som också gick igenom förutsättningarna för att få använda vapnet. I ämnet ordningspolistjänst meddelades vid de båda teoretiska kurserna minst 4—6 timmars undervisning om rätten att använda våld och att bruka skjutvapen.

Herr talman! Jag vill understryka att jag inte har gjort några nåståenden om att undervisningen vid polisskolorna i detta avseende skulle vara undermålig. Jag har hänvisat till i ett flertal tidningar publicerade påståenden att så varit fallet och något förvånat mig över att dessa påståenden inte blivit bemötta. De har nu blivit bemötta, alldeles särskilt genom justitieministerns senaste anförande. Jag beklagar bara att saken inte tidigare blivit tillrättalagd av polismyndigheterna. Och det tillrättaläggande som nu skett kan ju utgöra en illustration av nyttan med riksdagens frågeinstitut.
Herr talman! Herr Björk är ju gammal tidningsman och bör väl därför veta att man kanske får ta en del uppgifter med en nypa salt. Jag har varit i förbindelse med den aktuella polisskolan. Där ställer man sig oförstående till de uppgifter som förekommit och är faktiskt ganska upprörd över dem. Vi vet emellertid alla att om någon av deltagarna i en kurs är frånvarande i viss betydande omfattning, kan slumpen göra att alla kunskapsluckorna faller på ett område.

Herr talman! Till justitieministern vill jag bara säga, att jag som tidningsman mycket riktigt har fått erfarenhet av värdet av dementier. Jag har också i andra sammanhang tillåtit mig att uppmana dem, som blir utsatta för falska beskyllningar i pressen, att icke förtröttas när det gäller att dementera. Jag tycker att polisskolan i Göteborg hade haft skäl att uppmärksamma denna varning.
Herr talman! Med den sparsamhet som vidlåder statsförvaltningen tror jag inte att det finns någon myndighet här i landet, som har tillräckliga resurser för att dementera alla oriktiga uppgifter som förekommer.

Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg har frågat när jag kommer att tillsätta den utredning om invandrarnas anpassning som omnämndes i statsverkspropositionen. Arbetet med direktiv för en utredning om anpassningsfrågorna är ännu inte slutfört. Utredningen är avsedd att tillkallas under våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret, men jag hade kanske hoppats att inrikesministern skulle ge mig ett något mer uttömmande besked. Våren är ju lång, och den här utredningen aviserades redan i statsverkspropositionen. Nu vet vi alltså inte när den kan komma — jag hoppas att eventuellt få ett kompletterande svar på den punkten. Saken förefaller mig vara brådskande. Det är litet olyckligt om utredningen dröjer för länge. Utlänningsutredningen började på sin tid undersöka anpassningsproblemen, men avstod därifrån då arbetsgruppen för invandrarfrågor tillsatts. Nu väntar den i sin tur på att nästa utredning skall komma, och jag är rädd att man på detta sätt kanske försummar att ge utlänningarna eller invandrarna den hjälp de behöver. En ganska egendomlig situation har uppstått.

Inte heller har man fått klarhet i om kommun eller stat eller dessa båda gemensamt skall vidta åtgärder för att underlätta invandrarnas anpassning.
Herr talman! Jag medger att det kanske inte minst tidsmässigt är svårt att definiera begreppet våren, eftersom vårt land är så avlångt. I Skåne kommer våren vid en tidpunkt och längst uppe i norr vid en annan. Men om jag säger att vintern brukar vara slut i mars—april, därefter kommer våren och att sommaren brukar komma i början på juni så har fru Segerstedt Wi berg ett par månaders tid — april och maj — då hon kan vänta den här utredningen. Önskemålet att utredningen kommer till stånd snabbare är förståeligt, men det finns en bakgrund: vi är i färd med att skriva en proposition om utbildningspolitiken, och framför allt riktlinjerna för denna. Det arbetet blir också grundläggande för de direktiv om kom pletterande utredningsarbete, som skall till. Detta är bakgrunden till det som fru Segerstedt Wiberg anser vara en försening.
Herr talman! Jag hade inte tänkt på att vårt avlånga land gav möjligheter till ytterligare dröjsmål, men jag förstår att det kan dröja till fram emot juni innan den nya utredningen tillsättes — jag hoppas att inte behöva vänta ända tills den norrländska våren kommer. Jag beklagar att det dröjer så länge. Enligt min uppfattning vore det lämpligare om anpassningsåtgärderna kom jämsides med den utlänningslagstiftning i Övrigt, som nu utarbetas. Om inte händelserna hade fogat det så att vi fick arbetsgruppen samtidigt som utlänningsutredningen arbetade, så hade utlänningsutredningen kanske redan lagt fram förslag också om anpassningsåtgärder; det hade varit möjligt att kombinera samtliga åtgärder. Nu har effekten i stället blivit, att bearbetningen av utlänningsutredningens förslag fördröjer förslagen om anpassningsåtgärder. Och det är anpassningen som enligt min mening innefattar de allvarligaste och svåraste och mest brådskande problemen.
Herr talman! Jag har inte riktigt samma uppfattning som fru Segerstedt Wiberg i detta avseende. Arbetsgruppens uppgift var att omedelbart ta itu med anpassningsåtgärder, och den har nedlagt ett utomordentligt arbete i det avseendet. Men det är klart att gruppen inte har kunnat lösa alla problem. Hade vi inte tillsatt arbetsgruppen så skulle vi nu ha stått på bottenplanet och funderat över vad som borde göras. Och det tycker vi nog hade varit det sämsta.

Herr talman! Jag är helt överens med inrikesministern om att gruppen har gjort ett mycket gott arbete. Men det är fortfarande något fel i behandlingen av invandrarna och utlänningarna, när invandringsgruppen anmärker på de åtgärder som <utlänningskommissionen vidtar. Om man ser närmare på anpassningsåtgärderna finner man det egendomligt att kommissionen inte hunnit längre än att den arbetar på sådant sätt att den, som invandrartidningen påpekar, skickar översättningsarbete till ambassader utomlands när utlänningarna skall hjälpas. Det går ju orimligt långsamt. Såvida man inte uppmanar dem att skriva på svenska. Detta förefaller mig visa att man inte satt sig in i anpassningsproblemen. = Utlänningskommissionen har dock det största ansvaret.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat mig om jag observerat diskussionen i pressen berörande att endast vissa av arbetsmarknadens större riksomfattande organisationer inom den statliga sektorn tillerkänts avtalsrätt i arbetsoch lönefrågor medan andra organisationer anges ha placerats i sämre läge. Herr Nilsson har vidare frågat mig om jag anser att sådana förhållanden kan bedömas ligga inom området för Mitt svar på den första frågan är ja. Jag vill samtidigt göra ett tillrättaläggande. Någon tillerkänd rätt att sluta avtal finns inte i gällande lagstiftning. Däremot tillkommer förhandlingsrätt varje förening av arbetstagare beträffande bl.a. anställningsvillkor för föreningens medlemmar. Den fråga som föranlett diskussionen gäller enbart ordningen för utövande av denna förhandlingsrätt för vissa arbetstagarorganisationer som inte tillhör någon av de fyra huvudorganisationerna. Mitt svar på den andra frågan är nej. Vad frågeställaren kunnat se för samband mellan de olika ämnesområdena är för mig obegripligt.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i de inbördes strider som förs mellan de olika organisationerna på den här marknaden. Emellertid ligger det nog en smula överdrift i det uttalande från någon organisation, som herr Ferdinand Nilsson har refererat till, nämligen att de andra organisationerna inte skulle kunna disponera den lönepott som under året i olika sammanhang ställts till arbetstagarnas förfogande. Det är alldeles uppenbart att vad det gäller löneposten för innevarande år och de generella tillägg, som kan komma ut ur den posten, så utgår de till alla oberoende av organisationstillhörighet. Det må väl också tillåtas mig att näm na att de pressuppgifter, som herr Ferdinand Nilsson åberopar, synes hänföra sig till ett beslut av av talsverket från den 18 februari i år. Det beslutet innebar att man så att säga tog tillbaka en rätt för olika verk och myndigheter att träffa kollektivavtal, som man tidigare hade delegerat ut. Denna rätt tog man, såvitt jag förstår, tillbaka till verket för att få större möjligheter att kontrollera den kommande utvecklingen. Med detta har ju avtalsverket icke inskränkt eller kunnat inskränka på organisationernas förhandlingsrätt. Jag vill därför än en gång understryka, att någon rätt för en organisation att få till stånd ett avtal — avtalsrätt — över huvud taget inte finns i gällande lagstiftning. Jag är den första att beklaga att jag inte har lyckats fatta herr Ferdinand Nilssons andra fråga. Jag skall inte göra gällande att jag i fråga om intelligens och klarsynthet kan mäta mig med herr Nilsson, men jag måste tillägga att jag inte blev klokare av herr Nilssons senaste inlägg. Jag har bara utgått ifrån att tillämpningsområdet för den lag, som för närvarande gäller om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet inskränker sig just till näringslivet. Till yttermera visso finns det ett uttryckligt undantag i lagens 28 §, där det sägs att lagen inte är tilllämplig på överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare angående arbetslön och andra arbetsvillkor.

Herr talman! Herr Blom har frågat inrikesministern vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta för äldre friställd arbetskraft att erhålla sysselsättning vid statliga organ, statens affärsdrivande verk och statliga företag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Staten i egenskap av arbetsgivare har på skilda sätt sökt underlätta för äldre arbetskraft att få sysselsättning. En utredning om äldre arbetskraft i statstjänst gjordes år 1960. Därvid förordades bl.a. att bestämmelser om högsta ålder för att få civil statlig anställning och för att vinna tillträde till verksutbildning skulle avskaffas. Inte heller vid platsannonsering eller dylikt borde åldersgränser få införas. Kungl. Maj:t gav genom ett cirkulär samma år myndigheterna i uppdrag att se över sina eventuella föreskrifter av detta slag. Genom ett annat cirkulär år 1960 har Kungl. Maj:t fäst myndigheternas uppmärksamhet på vikten av att vid deltidsarbete utnyttja bl.a. äldre personal. I ytterligare ett cirkulär år 1960 har särskilda regler utfärdats rörande partiellt arbetsföra. Detta cirkulär omfattar givetvis också den äldre arbetskraften. De nu refererade åtgärderna har betydelse för den äldre arbetskraften. Men också åtgärder av mera allmän karaktär verkar i samma riktning. Sålunda handläggs frågor om placering av personal som blir övertalig vid organisationsändringar och omlokaliseringar av två särskilda nämnder, en för personal inom den civila statsförvaltningen och en för främst civil personal inom försvaret. Vidare har Kungl. Maj:t i ett cirkulär föreskrivit att statsmyndighet skall om möjligt senast två månader innan sådan uppsägning träder i kraft, som avser minst tio personer, anmäla uppsägningen till arbetsmarknadsverket. Statsmyndighet är enligt samma cirkulär med vissa undantag skyldig att anmäla personalantagningar till arbetsförmedlingen. I första hand skall myndigheten rekrytera personal genom arbetsförmedlingen. Staten som arbetsgivare har alltså vidtagit en rad olika åtgärder i syfte att underlätta anställning av äldre arbetskraft inom statsförvaltningen inberäknat affärsverken. De statliga bolagen torde i huvudsak tillämpa liknande riktlinjer i sin personalpolitik.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för det utförliga svar som han nu gav på min fråga. Men jag måste tyvärr säga att trots att här redovisades en hel del åtgärder som skulle underlätta för äldre arbetskraft att erhålla anställning i statens tjänst, är jag ändå inte helt tillfredsställd med dessa åtgärder. Som vi alla här i kammaren känner till har den pågående strukturförändringen av näringslivet medfört driftomläggningar och i många fall nedläggningar av hela företag, och det har resulterat i att anställd personal friställts. I det pressade läge som råder på arbetsmarknaden uppstår då ofta svårigheter för de anställda att få nya arbeten. Detta gäller speciellt för den äldre arbetskraften och kanske i särskilt hög grad för tjänstemännen. De som för närvarande torde ha de största svårigheterna att få nya anställningar är friställda tjänstemän i 45-årsåldern och äldre. Svårighet att finna lämplig omskolning för denna kategori föreligger också som regel. Man måste tyvärr konstatera en stark tendens hos arbetsgivarna att vid nyanställningar — framför allt av tjänstemän — så gott som undantagslöst anta yngre arbetssökande. Detta placerar friställda tjänstemän i en nästan omöjlig situation när det gäller att få ny anställning. Som ett exempel bland många vill jag erinra om ett reportage i TV den 14 februari, då en socialvårdstjänsteman i Göteborg förklarade att i Göteborg är åtskilliga friställda tjänstemän hänvisade till att leva på socialunderstöd. Det gäller till och med för tjänstemän med kvalificerad utbildning vilka haft högt kvalificerade tjänster.

Man talar understundom om att staten skall vara mönsterarbetsgivare, och det bör vi inte glömma bort. Statsrådet redogjorde för det cirkulär som sändes ut till de statliga myndigheterna år 1960, vari begärdes en översyn av gällande åldersgränser för anställning av personal. Jag har för min del inte sett någon redovisning, och jag vet inte om det blev något resultat av det cirkuläret. Trots allt är jag rädd för att man inom många statliga organ i praktiken hellre satsar på yngre arbetssökande som konkurrerar med äldre sökande. Det förhållandet tror jag är särskilt markant på tjänstemannasidan. Beträffande arbetarsidan har jag uppfattningen att så inte är fallet. Jag vill sålunda tacka civilministern för hans svar, men jag vill hävda den uppfattningen att ytterligare åtgärder borde kunna vidtas i fråga om den äldre friställda arbetskraftens möjlighet att få anställning hos staten.
Herr talman! Herr Blom och jag skulle utan tvekan kunna föra den här diskussionen mycket länge. Det är många intressanta och även besvärliga problemställningar som finns involverade i frågan om att bereda den äldre arbetskraften sysselsättning. Emellertid blev jag litet förvånad, när herr Blom sade att han inte blivit på det klara med huruvida det gjorts någonting från statens sida för att underlätta för den äldre arbetskraften att få anställning. Jag tycker att jag i svaret har redovisat vad som gjorts. Man tar tagit bort spärrar som tidigare har funnits i olika avseenden — i fråga om tillträde till statlig anställning, annonsering om statliga tjänster, utbildning inom verken osv. Det är klart att var och en som har drabbats av arbetslöshet kommer i en mycket besvärlig och beklaglig situation, men jag skulle inte vilja göra som herr Blom, vilken utan vidare går upp och säger att det är värre för den ena kategorin än för den andra, att det är värre om en tjänsteman blir arbetslös än om en arbetare blir det. Den kategoriklyvningen vill jag inte ansluta mig till. Enligt de senaste siffrorna för arbetslösheten, om jag minns dem rätt, var 3,3 procent av de arbetslöshetsförsäkrade som tillhör Landsorganisationen arbetslösa, och för dem som tillhör tjänstemannaorganisationer 0,6 procent. Arbetslösheten bland arbetarna är alltså enligt den statistiken ungefär fem gånger större än på tjänstemannasidan. Jag understryker igen att jag inte vill ha någon kategoriklyvning, utan vi skall här handla oavsett om vederbörande har etiketten arbetare eller tjänstemän. Sedan, herr talman, skall jag gärna peka på en del åtgärder som statsmyndigheterna har gjort för att bereda äldre arbetskraft sysselsättning. Vattenfallsverket slopade åldersgränsen redan i början av 1960-talet, och i en liten enkät som gjorts från civildepartementes sida svaras att man medvetet vill främja anställandet av äldre arbetskraft. Detta gäller exempelvis s.k. grågossar som tjänstgör som vaktmästare, vaktmästarbiträden o.d. De kommer från både den privata sektorn och den offenliga och vattenfallsverket säger att man haft goda erfarenheter därav. Man har även lagt ned en hel del arbete på att omplacera sådan som annars skulle ha friställts inom detta företag. Man har också infört deltidsarbete, och man har anställt sådana som är partiellt arbetsföra. Även inom andra verk, exempelvis posten, förekommer sådana här grågossejobb i viss utsträckning, låt vara att man för närvarande av andra skäl har anställningsstopp vid postverket. Man skulle kunna gå igenom flera andra myndigheter och finna samma sak, men jag skall inte trötta kammaren med detta. Jag tror att det är en ganska genomgående tendens hos statliga verk och myndigheter att man försöker ge den äldre arbetskraften möjlighet till anställning. Låt mig så nämna ett av de statliga bolagen, LKAB. Där tillämpas inte någon övre åldersgräns i anställningspolitiken, enligt vad bolaget uppgivit, även om man är medveten om att den som skall klara ett gruvjobb bör besitta en viss spänst.

Herr talman! Civilministern har missuppfattat vad jag sade — jag gjorde ingen värdering, påstod inte att det skulle vara mera tragiskt för en tjänsteman än för en arbetare att bli friställd.

Även om de kanske inte utfört precis sådant arbete som kan bli aktuellt i en statlig anställning, tänker jag mig att de relativt snabbt kan förskaffa sig alla kunskaper och insikter som är av betydelse. Enligt min mening får man inte låta åldern diskriminera dem i förhållande till yngre sökande. Man bör enligt min uppfattning ta större hänsyn till civila meriter och till lång anställningstid med goda vitsord.
Herr talman! Jag har inte någon annan uppfattning än herr Blom då han talar om att tjänstemännen från den privata sidan i många fall är lika bra som andra eller måhända ännu bättre. Men på det statliga området gäller ju regeringsformens bestämmelser för anställning — endast förtjänst och skicklighet får vara avgörande vid anställning; i grundlagen sägs ingenting om att de anställningssökande skall vara i den eller den åldern. Det kan väl också tilläggas att de statliga instanserna inte har obegränsade möjligheter att sysselsätta friställd arbetskraft — tvärtom är även den statliga verksamheten underkastad strukturella förändringar. Också inom det statliga området får vi emellanåt för mycket folk på det ena eller andra stället, och då måste man i första hand söka placera de övertaliga i något annat arbete. Eftersom de redan har statlig anställning, är det ganska naturligt att man måste placera dem inom det statliga området.

Herr talman! Herr Peterson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att sjukoch invalidpensionärer skall erhålla samma särskilda rabatter vid SJ som folkpensionärer redan har. Enligt de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för trafikpolitiken har SJ att besluta om rabatter. Inom SJ pågår en översyn av hela taxesystemet för järnvägsresor och bussresor omfattande alla biljettformer och rabatter. SJ räknar med att ha översynen färdig om några veckor. Enligt vad jag erfarit övervägs i sammanhanget bl.a. de frågor som herr Peterson berört.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Lundkvist för svaret. Det verkar hittills som om statsrådet och jag skulle ha den enda enkla frågan i dag att handskas med. Den är kanske också enkelspårig, då den gäller SJ. Den första påminnelse som statsrådet gör här är att SJ har att bestämma om rabatterna enligt riksdagsbeslut. Det är kanske en mild och rättvis anmärkning mot att jag har ställt frågan, men jag har gjort det därför att jag har varit förvissad om att det inte finns några vattentäta skott mellan kommunikationsministern och SJ. Jag tror att jag ur sista meningen i svaret kan läsa mycket som är positivt. Låt mig påminna om den gamle tennispelaren Kalle Schröder, som spelade med konung Gustaf. Schröder hade blivit inkallad till ett militärförband i Norrland, och han bad kungen om hjälp att bli placerad vid ett stockholmsförband, så att han kunde klara av träningen samtidigt. Kungen sade: »Det kan jag inte göra någonting åt.» Schröders replik blev: »Något har väl Ers Majestät att säga till om.» Jag säger till herr statsrådet: »Något har väl kommunikationsministern att säga till om.» Tack för svaret.

Herr talman! Jag vill naturligtvis inte bestrida att det är riktigt som herr Peterson säger att något har också kommunikationsministern att säga till om. Men jag tror att det kan vara riktigt att vi håller på den ordning som vi själva har bestämt här i riksdagen.

Herr talman! Herr Fälldin har frågat statsministern om han är villig medverka till att Kungl. Maj:ts propositioner i fortsättningen tillställs riksdagens ledamöter innan eller i vart fall samtidigt som de presenteras via massmedia. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. En proposition blir som sådan i regel offentlig först i och med att den avlämnas till riksdagen. I samband därmed eller senast då propositionen anmäls vid plenum delas propositionen ut till kamrarnas ledamöter genom riksdagens egen försorg. Riksdagsleda möterna får alltså del av Kungl. Maj:ts propositioner så snart det kan ske. Som jag framhöll i anslutning till ett svar på en enkel fråga av herr Ferdinand Nilsson i november i fjol bör man emellertid från en propositions avlämnande och därmed dess offentliggörande skilja den förhandsinformation som ofta lämnas rörande en proposition. Sålunda förekommer att en sammanfattande redogörelse för en propositions innehåll lämnas från vederbörande departement till TT i samband med att trycklov meddelas. Vidare förekommer det att förhandsinformation om tillämnade regeringsförslag som senare föreläggs riksdagen i proposition lämnas genom tidskriftsartiklar och presskonferenser eller inlägg i samhällsdebatten. Möjligheten att på sådant sätt lämna allmänheten information om planerade reformer vill säkerligen ingen regering avhända sig.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på frågan. Jag är ledsen att behöva säga att jag nog har det intrycket att statsrådet försöker urskulda vad som sker genom en advokatyr som inte är särskilt klarläggande. Man skall enligt svaret skilja mellan å ena sidan en propositions avlämnande och därmed dess offentliggörande och å andra sidan att en sammanfattande redogörelse för en propositions innehåll överlämnas till TT och massmedia, t.ex. i samband med en av regeringen anordnad = presskonferens. Detta senare förfarande skulle enligt svaret icke vara att betrakta som ett offentliggörande av propositionen. Propositionen angående stödet till de äldre arbetslösa är väl ett bra exempel på hur regeringen handlar med utnyttjande av de regler som skisseras i svaret. I torsdags i förra veckan anordnade regeringen en presskonferens. På kvällen samma dag kunde man följa delar av denna presskonferens i TV. På fredagen var tidningarna fyllda med uppgifter om vad propositionen skulle komma att innehålla. Först under tisdagen den här veckan blev propositionen tillgänglig för riksdagens ledamöter. Det borde vara genant för regeringen att ställa riksdagens ledamöter i den situationen att de vid kontakt med väljarna inte kan ge besked utöver vad som har stått att läsa i tidningarna. Det bör observeras att ett annat statsråd nyss sagt till en erfaren pressman att man inte får ta allt som står i tidningarna för så säkra uppgifter att man i sin tur bygger vidare på dem. Om riksdagens ledamöter vid kontakt med väljarna får följdfrågor med anledning av tidningsuppgifterna, har de att säga ifrån att de inte ens fått det material som har tillställts tidningarna, än mindre fått själva propositionen. Jag vet inte hur detta uppfattas på regeringshåll. Låt mig säga att som riksdagsman uppfattar jag det som genant att behöva stå i den situationen. Än mera anmärkningsvärt är det att se hur regeringen utnyttjar den situation som den skapat. Statssekreteraren i statsrådsberedningen Ingvar Carlsson är med i den s.k. riv-i-gång-kampanjen, och han har blivit refererad i måndagens nummer av Norrländska Socialdemokraten. Jag skall inte läsa hela referatet, ty det är förmodligen bekant på regeringshåll. Enligt referatet har herr Carlsson bl.a. kommenterat det utbyggda kontantstödet till äldre bortrationaliserade. Det stödet ville herr Carlsson se som något av det mest betydelsefulla för Norrbottens del. I tidningen står följande: »De här initiativen ska nu i valkampen användas för att ställa de borgerliga partierna mot väggen och få utsagt alternativen.» Vidare står det: »Som Carlsson uttryckte det: ”Det är ju så svårt att veta vad de har i bakfickan eftersom de föredrar att inget säga. De ligger och trycker i buskarna och väljarna måste vara minst sagt rådvilla.» Vilka som trycker i buskarna är väl rätt klart. Inte är det oppositionens riksdagsmän. Det är regeringens propositioner som antingen har hamnat i en buske eller kommit åt sidan på något annat ställe. Jag vill sluta med att ställa en följdfråga: Är det för att möjliggöra sådana här manövrer som regeringen nu har börjat publicera sina propositioner på det sätt som jag just har beskrivit?